Fru talman! Detta är ännu ett onödigt tillkännagivande till regeringen. Detta betänkande och utskottsinitiativ är enbart ett spel för gallerierna. Majoriteten i utskottet vet att vi - samtliga partier, regeringspartier som opposition - är överens om att polisen behöver enklare regler för att kunna sätta upp kameror på brottsutsatta platser. Detta var en del i den andra sexpartiöverenskommelsen angående terrorism som vi, Alliansens partier och regeringspartierna, ställde oss bakom i juni i år. Vad vi också var överens om, vilket tyvärr inte sattes på pränt, var att vi skulle invänta remissvaren på den utredning om kameraövervakning som skulle levereras strax efter att överenskommelsen slöts för att direktiven skulle landa rätt om det fanns behov av att gå vidare med en ny utredning. Vi befarade, vilket visade sig vara korrekt, att den pågående utredningen inte skulle föreslå den förändring vad gäller att förenkla för polisen som vi ville genomföra. Men detta har allianspartierna uppenbarligen glömt. Remissvaren har inkommit, och i går tog regeringen beslut om direktiven till en utredning med utgångspunkten att tillståndsplikten för kameraövervakning ska tas bort och i första hand ersättas med en anmälningsplikt. Vi ska också vara medvetna om att det i dag inte är svårt för polisen att få tillstånd att sätta upp kameror. Det har aldrig funnits så mycket övervakning på brottsutsatta platser som det gör nu. Men vi är ändå överens om att vi behöver förändra regelverket. Fru talman! Utskottets majoritet sätter också i sitt utskottsinitiativ upp en tidsgräns för när ett beslut om att ta bort polisens tillståndskrav ska träda i kraft. Men, fru talman, de vet lika väl som vi att om regeringen ska följa regeringsformens beredningskrav är detta inte praktiskt genomförbart. Även med kort utredningstid och ett kort remissförfarande är tiden alltför knapp för att denna förändring ska kunna träda i kraft samtidigt som övriga förändringar om kamerabevakning utifrån EU:s dataskyddsreglering är tänkta att träda i kraft, vilket är i maj 2018. Utredningstiden är ändå kort - denna del av uppdraget ska redovisas den 15 augusti 2018. Kamerabevakning är ett intrång i den personliga integriteten. Även om vi är överens om att det är nödvändigt att underlätta polisens arbete bör utredaren få en rimlig chans att göra ett grundligt arbete så att vi har ett bra underlag inför kommande beslut.

Fru talman! Egentligen kan man bara beklaga att vi måste debattera denna fråga i kammaren i dag. Det finns två anledningar till detta. Den ena - som vi inte ska glömma när vi nu diskuterar detta - är att vi borde beklaga att behovet av kameraövervakning har vuxit så kraftigt de senaste åren. Att vi numera är eniga i kammaren om behovet av kameraövervakning - om att den behövs vid brottsplatser, i utsatta områden, på mörka platser och på platser som annars känns otrygga att röra sig på över huvud taget - är egentligen ett misslyckande från samhällets sida. Det bör vi hela tiden tänka på. Integritetsfrågorna är viktiga på detta område. Därför är det också viktigt att kameraövervakning och lättnader i det regelverk som finns ska vara noggrant utredda, så att det sedan håller, inte minst för en rättslig prövning framöver. Samtidigt - och detta är den andra anledningen att beklaga denna debatt - är det synd och onödigt att vi måste diskutera detta när vi i kammaren i princip är överens. Vad jag vet finns det inget parti här som är emot att polisen får samma rättsliga möjlighet att sätta upp kameror som privatpersoner eller företag kommer att få med den nya kameraförordningen. Även där är vi alla överens. Problemet är bara att detta tar tid, framför allt när vi ska följa det beredningstvång som finns i den svenska grundlagen. Jag tror att oberoende av vilka partier som skulle sitta i en regering skulle dessa partier i regeringsställning vara tvungna att följa det. Annars skulle en KU-anmälan komma direkt, och man skulle riskera att helt enkelt misslyckas. Därför är det märkligt med oppositionens tillkännagivande, då det egentligen inte skulle behövas eftersom vi är överens. Trots att det inte var så länge sedan som man själv satt i Rosenbad och Moderaterna ägde Justitiedepartementet har man plötsligt glömt bort att det finns ett beredningstvång - märkligt. Minnet är kort, och detta trots att man numera har en partiledare som talar om ett vuxet sätt att föra politik. Det är ju knappast vuxet. Det är oppositionspolitik - ja. Men det är inte en ansvarsfull politik. Det är inte en sådan politik där man tydligt visar att man är beredd att ta ansvar för helheten och tar ansvar för lagstiftningen fullt ut, för då skulle man respektera att det tar sin lilla tid att bereda saken. Precis som föregående talare tog upp fanns det en muntlig överenskommelse, som Beatrice Ask var med och diskuterade fram i terrorsamtalen i höstas, om att vi skulle avvakta remissvaren. Det ledde bland annat till att det blev fler myndigheter som omfattades av det utredningsdirektiv som kom och som regeringen fattade beslut om i går. Det här är inte att söla eller dra i långbänk. Det är att effektuera det som vi gemensamt har varit överens om. Därför måste jag säga att ett tillkännagivande ter sig ganska märkligt. Men i sak är vi helt överens: Ingen av oss vill sinka det här. Vi vill genomföra det så fort som möjligt, men vi vill följa Sveriges grundlagar.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets förslag till beslut. Otryggheten breder nu ut sig över Sverige. Antalet utsatta områden ökar, och våldet mellan kriminella blir allt grövre. Bara i år har 38 personer dödats i skjutningar. Det får inte bli ett nytt normalläge i Sverige. Alliansen kräver att den här situationen möts med konkreta åtgärder. Det är dags för polisen att få resurser, befogenheter och verktyg för att kunna vända utvecklingen. Och ja, det handlar kanske främst om fler poliser, och vi är inom Alliansen överens om att antalet poliser i Sverige måste öka. Sveriges poliser behöver fler kollegor och högre löner. Men under nuvarande regering minskar i stället antalet poliser. Det är oroväckande. Fru talman! Dagens debatt handlar om polisens verktyg och befogenheter. Som ett komplement till fler poliser behövs också fler övervakningskameror. Vi menar att övervakningskameror på brottsutsatta platser ökar tryggheten. För dem som inte tror på effekten av fler övervakningskameror, som åtminstone i justitieutskottet har ifrågasatts av Vänsterpartiet, skulle jag rekommendera ett besök i Järvaområdet, där man kan tala med de boende och med näringsidkarna om hur de ser på situationen. Jag kan lova att de allra flesta som man då träffar menar att övervakningskamerorna är väldigt välkomna. De ses som ett bevis på att rättsstaten är närvarande och fungerande. Men notera att det inte har varit lätt för polisen att få detta på plats! Fru talman! Regeringens kommande förslag till ny kameraövervakningslag kommer inte att göra det enklare för polisen att kameraövervaka på brottsutsatta platser. Därför har förslaget också mötts av befogad kritik. På Alliansens initiativ rekommenderar nu justitieutskottet riksdagens kammare att rikta ett tillkännagivande till regeringen. Utskottet kräver att regeringen ersätter dagens tillståndsplikt med en anmälningsplikt för polisens kameraövervakning senast när den nya lagen träder i kraft, i maj nästa år. Det handlar enbart om politisk vilja. Om den politiska viljan hade funnits hos regeringen skulle detta ha kunnat vara på plats. Det anförs argument om beredningstvång, att detta inte skulle kunna gå att göra. Med all respekt: Även detta utskott har hanterat andra frågor med till och med mycket snävare tidsram än så. Det hänvisas till att det gjorts en bred terroröverenskommelse, och det är korrekt. I den var vi överens om att detta måste göras, men vi moderater var väldigt tydliga i de samtalen med att vi inte kommer att ta denna överenskommelse som en möjlighet för regeringen att försena den här frågan och inte agera. Tvärtom var vi tydliga med att vi förväntade oss att regeringen skulle agera. Redan när utredningen kom sa justitieministern att nu skulle förslag komma om att ersätta en tillståndsplikt med en anmälningsplikt. Trots att vi i denna kammare i dag nu diskuterar det här utskottsinitiativet valde regeringen i går att tillsätta en utredning som ska lämna en första rapport i augusti 2018. Fru talman! Det är åtta månader dit. Regeringen trotsar medvetet riksdagens vilja. För detta har Moderaterna i dag KU-anmält justitie och inrikesminister Morgan Johansson. Etablerad konstitutionell praxis för hur regeringen hanterar tillkännagivanden gör gällande att regeringen med vetskap om detta utskottsinitiativ borde ha inväntat riksdagens beslut. Detta är ett svek, tycker vi, utifrån den situation som vi nu har i många utsatta områden. Polisen vill ha detta på plats nu. Det finns en majoritet för det i denna kammare, och det är en möjlighet som en regering också borde ta. Konkret innebär det här kravet att polisen inte längre ska behöva vänta på tillstånd för att sätta upp kameror på brottsutsatta platser. I stället ska polisen endast behöva anmäla att en kamera sätts upp. Självfallet ska detta följas upp av en tillsynsmyndighet och även utvärderas. Rättssäkerheten och integritetsskyddet ska givetvis säkerställas. Det vi föreslår, fru talman, är redan verklighet i våra nordiska grannländer, och Alliansen ser inga hinder för att också Sverige skulle kunna ha en sådan ordning. Brottsutvecklingen och den ökade otryggheten är troligtvis den här regeringens största misslyckande. Att slopa tillståndsplikten för polisens kameraövervakning skulle vara ett steg mot ökad trygghet i hela Sverige. Denna debatt är ännu ett bevis på att Sverige behöver en alliansregering som på allvar återtar rättsstatens kontroll över våra utsatta områden och knäcker den organiserade brottsligheten. Alliansens besked är tydligt: Vi är beredda att ta ansvar. Vi tänker agera. Vi kommer att säkerställa att tryggheten ökar för människor i vårt land.

Fru talman! Anledningen till denna debatt är som bekant att Sverigedemokraterna och Alliansen har enats om ett utskottsinitiativ om att ta bort kravet på att polisen ska söka tillstånd för kameraövervakning. Detta är något som Sverigedemokraterna har efterfrågat länge. För egen del har jag vid de processrättsliga motionsbetänkanden där frågor om kameraövervakning hanterats alltid lyft upp och yrkat på Sverigedemokraternas återkommande motioner om att göra det enklare för polisen att använda sig av kameraövervakning. I 2015 års processrättsliga betänkande var det endast Sverigedemokraterna som motionerade om utökad användning av kameraövervakning på allmän plats och vid skolbyggnader. I 2016 års processrättsliga betänkande motionerade både Sverigedemokraterna och Moderaterna om kameraövervakning. Vår motion betonade även då förenklade möjligheter för polis att använda kameraövervakning på allmänna platser och i bostadsområden medan Moderaternas motion mer begränsat betonade möjligheter för butiksägare att använda sig av kameraövervakning. Nu senast i 2017 års processrättsliga betänkande förflyttade sig Alliansen närmare SD:s linje, och vi kunde gemensamt enas om att göra det enklare att använda kameraövervakning vid just brottsutsatta platser. I den debatten betonade jag dock att Sverigedemokraterna ville gå längre. I debatten i våras beskrev jag vår inställning till vårt tillkännagivande: I tillkännagivandet menar vi att det ska bli enklare för polisen att få använda sig av kameraövervakning vid brottsutsatta platser, och det är bra. Men Sverigedemokraterna vill mer. Vi anser även att polisen enklare än i dag ska kunna använda sig av kameraövervakning för fler platser och även när dessa platser inte varit särskilt brottsutsatta. Jag fortsatte: Tillkännagivandet är en bit på vägen och ger en garanti inför det fortsatta arbetet med att göra kameraövervakning till en mer naturlig del i det brottspreventiva och brottsutredande arbetet. Vi välkomnar utvecklingen, även om vi vill betydligt mer. Och slutligen: Enligt polisen visar även erfarenheter från städer som drabbats av terrorattacker att kameraövervakning varit avgörande för att kunna spåra och oskadliggöra gärningsmän samt förhindra fler attacker. Sverigedemokraternas ambitionsnivå vann inte gehör i riksdagen vid det tillfället. Fru talman! Den debatten hade vi den 6 april i våras, alltså dagen före terrorattentatet på Drottninggatan. Som en konsekvens av terrorattentatet bjöd regeringen in Alliansen till överläggningar för att diskutera nya politiska förslag. Den 7 juni presenterade ni bland annat ett förslag om ytterligare förenkling av polisens användning av kameraövervakning, det vill säga just det ni röstade emot dagen före terrorattentatet. Vi hade givetvis önskat att den linje som vi har förespråkat i så många år skulle ha blivit verklighet betydligt tidigare. Även om Sverigedemokraternas ambitionsnivå för användning av kameraövervakning kanske inte hade gjort någon skillnad vid just terrorattentatet den 7 april är det beklämmande att det ska behövas ett terrorattentat för att ni andra ska komma fram till nödvändiga slutsatser. Fru talman! Även om regeringen nu säger sig vilja göra det enklare för polisen att använda sig av kameraövervakning och i sak delar utskottets förslag till beslut är vi oense om när och hur det ska ske. Genom att möjligheten öppnades i utskottet att göra förändringen i samband med den nya kamerabevakningslagen, som träder i kraft den 25 maj nästa år, ger det en större trygghet att förändringen faktiskt kommer på plats än om ytterligare utredning skulle skjuta upp frågan till efter nästa val. Fru talman! För Sverigedemokraterna är polisens utökade möjligheter att använda kameraövervakning något som vi har arbetat för årligen genom hela mandatperioden. Man kan ha viss respekt för att regeringen, vars inställning i frågan nyligen förändrats, vill dra frågan i långbänk genom ytterligare beredningar. Men som tur är behöver vi inte vänta på regeringen.